Herr talman! Jordbruksministerns besked med anledning av min fråga om ändringen av 11 § i livsmedelslagen var endast att Västtyskland har liknande bestämmelser. Jag måste dra slutsatsen att regeringen trots allt kan tänkas komma att använda sig av detta begrepp även i andra sammanhang framöver — även om kraven vilar på diskutabla grunder.
Herr talman! Vad jag sade är att alla länder skall göra neddragningar. Vi startar från en högre nivå än andra länder. Man får inte glömma bort att Sverige faktiskt är mera skyddat än de länder där man ibland indignerat gör ett stort nummer av att konkurrensen skulle bedrivas på konstiga villkor. Vad vi talar om här är faktiskt hälsan och produkterna. Blandar vi in konkurrensförhållandena för de svenska producenterna — frågan är vad industrin och jordbruket säger om det —, tror jag att vi gör oss själva en otjänst vad gäller våra försök att förhandla i GATT och i andra sammanhang. Man måste skilja, Annika Åhnberg, mellan de regler som gäller i dag i GATT och de regler — jag måste här tillägga att det, precis som Annika Åhnberg säger, har hänt mycket sedan GATT tillkom — som vi i Norden men också andra länder försöker föra in i GATT-förhandlingarna. Det handlar då om de etiska aspekterna, inte om att konkurrenshänsyn skall föras in. Det är alltså etiken som kommer in i dessa sammanhang. Det gäller gentekniken och den del av hormonbehandlingen som innebär att det måste till tilläggsbefrämjande insatser. Men det finns också en hälsoaspekt beträffande konsumenten — det här är alltså en fråga i dubbel bemärkelse. Jag tänker då på t.ex. kött från sjuka djur. Lennart Brunander sade att det inte räcker att tala om restsubstanserna utan att man bör gå vidare. Ja, visst! Det är precis vad som står i propositionen. Vi säger där just om veterinärmedicinska preparat när det gäller kött: Det pågår en metodutveckling vid livsmedelsverket för att i ökad utsträckning kunna påvisa resthalter. Vidare säger vi i propositionen: Det bör emellertid också prövas om inte andra kontrollmetoder än laboratorieanalyser skulle kunna användas. En möjlighet är att genom överenskommelser om intyg från exportlandet försäkra sig om att köttet uppfyller de svenska kraven. En sådan överenskommelse har vi för närvarande med Förenta staterna. Vi hoppas kunna träffa en sådan överenskommelse även med andra länder, i ljuset av GATT-förhandlingarna. Detta är alltså innebörden av det som sägs i propositionen. Och det är så vi tänker handla.

Herr talman! Konsumenten måste få en mer framträdande roll i dagens samhälle. Huvudsyftet med behandlingen av livsmedelspropositionen och livsmedelsfrågorna är att öka konsumentens förtroende för livsmedlen: Kvalitetsfrågorna måste betonas mera. Vem är mest benägen och kunnig när det gäller att bedöma kvaliteten på maten om inte konsumenten? Vi människor kräver bra mat till rimliga priser. Jag har den bestämda uppfattningen att kvalitetskraven värderas alltmer. Konsumenten vill inte ha kemiskt behandlade livsmedel. Dessutom frågar konsumenten aldrig efter bestrålade livsmedel. Vi konsumenter vill veta vad det är som vi äter. Det är samhällets uppgift att tala om det för oss. Herr talman! Ät mera svenskt! Det är min uppmaning här i dag. De svenska livsmedlen håller totalt sett en mycket hög kvalitet vid en internationell jämförelse. Hur kan jag då påstå detta? Ja, naturligtvis därför att det finns flera olika krav och restriktioner när det gäller både den svenska odlingen och den svenska köttproduktionen. Detta säger jag, Grethe Lundblad, utan att vara belastad med nationell självgodhet. Visst skall vi ställa stränga krav på svenska livsmedel också! Däremot är det inte självklart att produktion med allt större enheter ger den bästa kvaliteten. Byråkratin håller i dag på att försätta oss i en oönskad situation. Våra krav och restriktioner får inte vara till enbart för våra egna syften. De får inte omöjliggöra lokal produktion. Jag som konsument måste naturligtvis vara mycket mer intresserad av att köpa morötter av en lokal odlare än av att köpa morötter från ett stort massparti som har transporterats långa vägar. Viicentern betonar vikten av att lokal produktion möjliggörs för att på det sättet göra avståndet mellan producent och konsument så kort som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 och uttrycker samtidigt min stora besvikelse över att varken regeringen eller moderater eller folkpartister kan instämma i centerns krav. Herr talman! Om jag frågar ledamöterna i riksdagen om de inte anser att alla producenter skall ha möjlighet att konkurrera på lika villkor, är jag övertygad om att alla svarar ja. Men när jag överför denna förutsättning till svensk livsmedelsproduktion kryper socialdemokrater, folkpartister och moderater ifrån den uttalade uppfattningen. Varför kan vi inte ställa samma krav på produktionen av importerade livsmedel som vi ställer på svenskproducerade livsmedel? Efter att ha lyssnat på debatten i dag kan jag bara understryka att vi inte har samma uppfattning här. Vi har redan tuffa krav på djurhållningen i Sverige, och de nya föreskrifter som är fastlagda av lantbruksstyrelsen har till syfte att våra djur skall ha en bättre livsmiljö. Korna måste få gå ute på bete, grisar och höns får inte finnas i för trånga utrymmen. Hur kan vi då tycka att det är moraliskt och etiskt riktigt att så fort vi går över Sveriges gränser är det inte angeläget längre att veta t.ex. hur djuren har vuxit upp? Detta är inte god moral, anser jag. Länsveterinärerna i Sverige är en mycket viktig resurs, som vi skall använda oss mer av. De besitter stor kunskap, i stor utsträckning på grund av att de finns nära produktionen. De behärskar hälsofrågor och djurlagstift ning. Vi måste tillsammans lyfta fram veterinärernas kompetens och totalt få en ökad matkvalitet. I propositionen anför jordbruksministern att det varken finns anledning eller möjlighet att gå in och kontrollera vilka produktionsmetoderna är. Som vi har hört av flera talare här kan inte vi i centern acceptera den ståndpunkten. Livsmedelsverkets generaldirektör anförde i utfrågningen att riksdagen givit verket bemyndigande att med stöd av livsmedelslagen ingripa endast när det föreligger hälsorisker. I samma andetag sade han att det inte föreligger någon önskvärdhet att gå litet längre. Han sade också att man inte kan göra det på grund av handelshinder. Sanningen är den, att regeringen inte vill gå längre. Varför har vi våra myndigheter? Jo, för att skapa trygghet, för att lugna människors oro. Statsrådet har glädjande nog förstått att för att lugna människor förbjuder man import av bestrålade livsmedel. Detta är ett krav som vi centerkvinnor har betonat under lång tid, och nu är det mycket bra att vi får ett klarläggande. Utskottet har uttalat att det från folkhälsosynpunkt är ett självklart och oeftergivligt konsumentkrav att den svenska importkontrollen präglas av grundsynen att samma anspråk ställs på importerade och inhemskt producerade livsmedel. Kontrollen görs dels genom att besiktiga exportanläggningar, dels genom att ta olika stickprov vid gränsen. Detta räcker tyvärr inte. Jag vill fråga jordbruksministern: Var kommer de etiska och moraliska uppfattningarna in? Det är dags att sluta prata om handelshinder. Det är verkligen dags att ställa samma krav på importerade livsmedel som vi ställer på de svenskproducerade. Hur många gånger skall vi låta oss luras att äta hormonbehandlat kött? Jag måste faktiskt ifrågasätta socialdemokraternas ambition att värna om god matkvalitet. När LRF-kvinnorna demonstrerade förra veckan här i Stockholm, var deras främsta önskemål att man verkligen får samma krav på importerade livsmedel som på svenska. En annan fråga som vi i centern har tagit upp gäller choklad. Choklad är livsmedel. Visst vill vi veta hur gammal en chokladkaka är. Visst kan vi emellanåt fundera över hur just ”den försäljaren” kan hålla så mycket lägre priser än andra försäljare, hur cirkapriset kan frångås. Är det måhända så att man har lyckats komma över ett stort parti? Jag ställer frågan utan att för den skull anklaga någon. Visst är det ett konsumentintresse och en rättighet att få veta hur chokladproduktionen går till och hur färsk varan är. Det går att märka chokladaskar och chokladprodukter. Detta har branschen kommit överens om, och man märker i dag chokladaskar. Men vad jag tycker — och vad vi i centern nu har framhållit — är att vi bör kunna få veta i stort sett hur gammal den chokladkaka är som vi stoppar i oss. Vi vill ha en märkning även på chokladen. I Gävleborgs län — och även i flera andra län — har vi haft en särskilt svår situation, inte minst på grund av effekterna efter Tjernobylolyckan. Vi i centern har i andra motioner krävt resurser för att verkligen komma till rätta med effekterna efter denna olycka. När det gäller arbetet med fisk har vi också krävt extra resurser. Jag har varit i kontakt med länsstyrelsen, som har fått särskilda pengar för att klara av ett fiskeprojekt. Man skall göra en kartläggning och ta prover på fisk, så att vi skall kunna mäta hur omfattande skador som har kunnat uppkomma på fisken. Detta säger jag med anledning av att vi i centern inte har biträtt miljöpartiets reservation. Herr talman! Betänkandet utgör helt riktigt ett steg framåt, men tyvärr absolut inte tillräckligt. Det är ledsamt att nu behöva konstatera att vi inte har nått ända fram. Med detta yrkar jag bifall till centerns reservationer.

Herr talman! Det var mycket intressant att Karin Starrin i början av sitt anförande fastslog att det var så viktigt för konsumenterna att man fick en bättre livsmedelskontroll. Hon framhöll speciellt importkontrollen av odlade produkter. Jag vill gärna hålla med henne. Men för att vara helt sanningsenlig borde hon ha sagt, när det gäller spannmål och potatis, dessa viktiga livsmedel, att det viktigaste för konsumenterna i Sverige är att man har samma krav på de svenska livsmedlen som på de importerade. Just när det gäller dessa produkter har ju livsmedelsverkets undersökningar visat att vi i Sverige måste göra rätt betydande skärpningar i vår policy för att närma oss kraven på de importerade livsmedlen — åtminstone de livsmedel som produceras i de nordiska länderna och inom EG. Jag tycker alltså att man måste säga detta om man speciellt vill framhäva konsumentintresset. Det framgick nämligen senare i Karin Starrins anförande att hon starkt poängterade konkurrensintresset för producenterna. När det gäller livsmedelskontroll är det enligt min mening i första hand konsumentintresset som vi skall framhålla. Intresset att se till att producenterna får lika konkurrensvillkor bör komma i andra hand. I Sverige måste vi som sagt också skärpa våra villkor.
Herr talman! Jag vill bemöta Karin Starrin apropå talet om olika uppfattning när det gäller kraven på producenter i Sverige jämfört med kraven på producenter i omvärlden. Det kan ju vara så, Karin Starrin, att Sverige har gått något eller några steg för långt, och litet för snabbt, när det gäller kraven på svenska producenter. Då blir det hela svårt att hantera, inte minst ekonomiskt, för Sveriges bönder som inte tycks få kompensation för de krav som ställts från Sveriges regering och Sveriges riksdag i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag vill först betona, Grethe Lundblad, att producenterna också är konsumenter. De svenska producenterna är ju mycket angelägna att hålla så hög kvalitet som möjligt på grund av att de själva också är konsumenter, och mycket måna om att man ur hälsosynpunkt äter rätt mat. Med anledning av Ingvar Erikssons inlägg vill jag fråga om Ingvar Erikssons och moderaternas uppfattning är att vi har för stränga krav på svenskproducerade livsmedel. Det var faktiskt en helt ny fråga. Jag vill ytterligare betona att jag gång efter annan sade att jag inte vill backa på kraven i fråga om kraven på svenskproducerade livsmedel. Därmed kan jag ändå inte tycka att vi som konsumenter skall finna oss tillfredsställda med att vi inte vet riktigt ordentligt hur våra importerade livsmedel produceras. Jag tycker det borde finnas en ambitionsnivå och en vilja att uttrycka att vi verkligen vill eftersträva detta mål. Vi vet mycket väl att kontrollen kan bli svår, men vi kommer ingen vart om vi inte alls är beredda att försöka hitta former för att uppnå detta mål. Jag vill absolut inte i detta anförande ha haft någon underton av att vi vill sänka kraven på kvaliteten hos svenskproducerade livsmedel.
Herr talman! Jag har många års erfarenhet från den konsumentpolitiska debatten, och jag vill säga till Karin Starrin att det argument hon använder, att producenterna också skulle vara konsumenter, ur konsumentpolitisk synpunkt är ett förfärligt billigt argument. Detta att ledningen för producentföretag naturligen och främst skulle ledas i sin verksamhet av sitt intresse som konsument, det håller inte.
Herr talman! Man har ställt frågan till mig om vi har för stränga krav. Jag vill svara att vi givetvis skall ställa sådana krav som är tillräckligt stränga för att garantera svenska folket högvärdiga livsmedel. Men kraven skall vara realistiska med hänsyn till möjligheterna att i den praktiska verkligheten fullfölja dem. När det gäller förhållandet till omvärlden framöver har vi moderater förhoppningar om att vi i det fortsatta europeiska integrationsarbetet skall kunna vinna förståelse för de svenska kraven. Där är vi beredda att gå så långt som möjligt.
Herr talman! Slutkontentan av Grethe Lundblads inlägg blir att Grethe Lundblad föraktar producenterna. Jag tycker absolut att vi sammanfattningsvis skall kunna konstatera att producenter också är konsumenter. Litet av detta var jordbruksministern också inne på när han sade att vi måste skilja på de hälsomål som vi har å ena sidan och konkurrensbestämmelserna som vi har å andra sidan. Då är vi återigen inne på att vikten och betoningen av handelshinder får ett mycket stort utrymme i dessa olika ställningstaganden. Detta kan vi från centerns sida inte acceptera.

Herr talman! Det har varit en intressant debatt. Vi har hört hur de olika partierna har framlagt sina ståndpunkter när det gäller livsmedelskontrollen och livsmedelspolitiken. Vi har rört oss utomlands ganska mycket också och har talat om hur vi skall handha den livsmedelskontroll som har med import utifrån att göra. Jag tänkte ta mig friheten att bli litet provinsiell. Livsmedelskontrollen skall ge trygghet åt oss konsumenter. Ändå frågar vi som bor i Gävleborgs län oss oroligt: Hur farligt är det egentligen att äta den fisk vi kan få där? Varför skall vi behöva fråga oss detta? Jo därför att provtagning och kartläggningar helt enkelt är otillräckliga och ytterst begränsade. Den information vi får är ibland motstridig och motsägelsefull. Livsmedelskontrollen bör och skall skärpas. Det sägs också i betänkandet, och det är bra. Men om den kontrollen skall bli verkningsfull måste ju gränsvärden fastställas. Man kan inte heller se varje ämne för sig, utan man måste ha en samlad bedömning av farligheten för att avgöra om ett livsmedel är tjänligt eller otjänligt. Dessutom vet vi inte hur olika ämnen påverkar varandra. Forskningen om detta är nästan obefintlig, vågar jag säga. Detta måste vi också ha med i beräkningen. I Gävleborgs län har både insjöar och hav under ganska lång tid belastats av utsläpp från industrin. Många av länets insjöar är svartlistade på grund av höga kvicksilverhalter. Praktiskt taget varenda sjö skulle vara svartlistad om vi följde världshälosorganisationens rekommendationer om gränsvärden för kvicksilver, vilket skulle innebära en halvering av nuvarande gränsvärden. Detta har vi, miljöpartiet de gröna, krävt. De klorhaltiga föreningarna och andra giftiga ämnen från massaindustrin som finns utefter hela Norrlandskusten och i synnerhet i Gävleområdet, har under lång tid också belastat vattnen. Ett av de giftigaste ämnen som släppts ut är dioxin. Dioxinhalten har mätts i fisk längre upp, bl.a. i Sundsvall. Vissa forskare menar att man helt enkelt inte borde äta laxfisk och andra fiskar från Bottenviken och Östersjön, medan andra säger att riskerna är ganska små. När det gäller Gävlebukten har hittills inte några som helst prov på dioxin gjorts. Nu har det kommit besked från livsmedelsverket om att man skall göra fyra provtagningar. Det är ganska dyra prov med dioxin, 20 000 kr. per prov, men jag är inte alls, som Karin Starrin, nöjd med det. Det gäller att få ett samlat grepp på alla de utsläpp som finns och alla de gifter som finns i fisken. Länsstyrelsen är inte alls nöjd med de anslag man fått och säger att man inte klarar att göra ett sådant jobb på dessa anslag. Cesiumhalten i insjöfisk i Gävleborgs län och i många andra län är så hög att kommunen uppmanar människor att över huvud taget inte äta fisken. I Gävle kommun ligger halterna på mellan 10 000 och 85 000 becquerel per kilo fisk. Då skall vi veta att långt ifrån alla sjöar är kontrollerade. Ingen är fritagen, men ingen är svartlistad. Varför svartlistar man inte dessa sjöar och säger: Ät inte fisk från dessa cesiumdrabbade sjöar? Dessutom finns andra metaller i vattnen, som på grund av försurning, sjunkande pH, har lösts ut. Det gäller bly, aluminium, kadmium, och här finns också förstås PCB, DDT och rester från bekämpningsmedel. Denna svåra situation med så många föroreningskällor i samma område gör att det krävs en övergripande provtagning och en kartläggning av tungmetaller, cesium, dioxin, PCB, DDT och bekämpningsmedel. Livsmedelsverket har på sitt ansvar att kontroll sker och att man kan ge besked till människor om fisk och om livsmedel över huvud taget är tjänliga som människoföda eller inte. Det är de statliga verkens ansvar att informera och ge besked till alla hushåll. Miljöoch hälsoskyddskontoren har försökt att informera, men man har inte råd att gå ut med information till alla hushåll. Jag kräver att människor skall få veta hur det är. Fisk är ett viktigt livsmedel. Det måste bli slut på den rådande nonchalanta livsmedelskontrollen när det gäller fisk. Gör en övergripande provtagning och en kartläggning av situationen! Gävleborgs län har tyvärr allt som behövs för en sådan studie. Jag yrkar bifall till reservationerna 18, 19, 20, 21 och 22 när det gäller gränsvärden och för övrigt till miljöpartiets samtliga reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Man kan bara konstatera att centerns uppfattning angående kärnkraften har varit helt riktig under alla år. Det som inte kunde hända har hänt. Vi har drabbats av Tjernobyl-olyckan. Jag tror att många fler människor skulle få mer insikt om olyckans omfattning, om man studerade den förändrade livssituation som många människor har tvingats in i, inte minst i Gävleborgs län. Till Inger Schörling vill jag bara säga att inte heller jag är nöjd med de resurser som har ställts till förfogande för att man skall kunna konstatera de olika effekterna av olyckan. Jag ville framhålla att centern har krävt ytterligare resurser i samband med behandling av andra frågor här i kammaren. Därför hade vi inte bevakat just den här frågan. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har koncentrerat de få resurser som ändå står till buds på att göra studier beträffande just fisk. Så det finns inga som helst motsättningar.
Herr talman! Jag vill inte påstå något annat än att livsmedelsverket har sett mycket allvarligt på frågor som rör fisk som skadats av föroreningar på grund av att tungmetaller har friställts i sjöarna till följd av försurning, på grund av radioaktivt nedfall, och liknande gifter från utsläpp i industrier. Varje år ändrar man i listan över svartlistade sjöar. Nu innebär svartlistade sjöar inte att fiske förbjuds. Men fisk som har fångats i svartlistade sjöar får inte säljas. Man har också gått ut med råd till allmänheten i områdena och vänt sig speciellt till de gravida kvinnorna. Livsmedelsverket ger råd, och hälsovårdsnämnderna är sedan skyldiga att vidarebefordra informationen i sina resp. områden. Man har också vänt sig till mödravårdscentraler och läkare och informerat om de risker som gravida kvinnor utsätts för, om de äter mycket av den här fisken. Det är inget problem om man äter fisk en gång i veckan. Däremot kan det finnas en risk, om man äter fisk flera gånger i veckan. Detta är alltså vad livsmedelsverket har informerat om. Jag håller med om att problemet är allvarligt, men jag tycker att man har gjort så mycket som möjligt i det här läget. Man har gått ut med information och har verkligen inte undanhållit sådan. Problemet är kanske att vederbörande lokalt inte har ägnat sig så mycket åt frågan att informationen kommit ut.
Herr talman! Inger Schörling tar upp svåra frågor. Å ena sidan säger hon att fisk är nyttig mat — och den uppfattningen delar vi ju —, å andra sidan vill hon i stort sett svartlista alla sjöar i Gävleborgs län. Hon menar att fisken är otjänlig som föda, eftersom den innehåller så stora halter av gifter: metaller, dioxin, cesium m.m. Tyvärr blir inte fisken bättre som människoföda bara därför att vi tar många prover och gör analyser. Vi kan mäta vad som finns i fisken, men vi har fortfarande mycket outvecklade analysmetoder för att avgöra hur det påverkar människan. Kanske är det också så, att människorna i Gävletrakten skulle ha stor nytta av att vi satsade mycket pengar och forskning på en utveckling av analysmetoderna, så att vi får veta vad ämnena medför när de kommer in i människokroppen. Att vi inte har yrkat bifall till de här reservationerna innebär inte någon nonchalans mot de människor som bor i trakterna kring Gävle. Vi förstår den oro som människorna i dessa trakter känner efter att ha drabbats så hårt av Tjernobyl-olyckan. Men det finns problem av liknande karaktär även på andra håll i landet. Därför är det viktigt att vi ökar insatserna i hela landet, liksom att över huvud taget öka forskningen när det gäller de här problemen.
Herr talman! Grethe Lundblad sade att livsmedelsverket gör så mycket som möjligt. Det kan ju hända att livsmedelsverket gör det med de resurser som livsmedelsverket har. Eftersom det görs alldeles för litet, måste det bero på att livsmedelsverket har för små resurser. Också Grethe Lundblad vet nog hur det förhåller sig. Så till sjöarna och kvicksilverhalterna. Ca 10 000 sjöar bör svartlistas med utgångspunkt i dagens gränsvärde. Utgår man från WHO:s krav skulle antalet mångdubblas. Sedan till cesium. Trots att vi har skyhöga gränsvärden förekommer ingen svartlistning. Ca 5 000 sjöar behöver kanske svartlistas. Till Annika Åhnberg vill jag säga följande. Visst är det bra att vi kan utveckla analysmetoderna, men människorna måste ju få veta vad de har att välja på. Det är ju här som livsmedelsverket har sina brister. Man talar inte om att det är farligt. Gävle kommun går ut och informerar att man inte skall äta fisken från Gävletraktens sjöar, men livsmedelsverket tiger still.

Herr talman! Jag tror faktiskt inte heller att livsmedelsverket tiger still i nonchalans mot människorna i Gävletrakten. Även livsmedelsverkets kunskaper är nog bristfälliga. Man måste vara oerhört seriös. Jag utgår ifrån att inte heller Inger Schörling och miljöpartiet vill öka oron bland människorna. Det måste vara seriöst när vi säger: Nej, ät inte det här. Då skall vi säkert veta att det är farligare än att använda ett annat livsmedel. Jag tror faktiskt att det är bristen på kunskap och inte nonchalans som gör att livsmedelsverket inte har tagit ställning. Därför menar jag att livsmedelsverket omedelbart måste skaffa sig mer kunskap. Det är oerhört viktigt att göra detta för att sedan kunna gå vidare med det här arbetet.
Herr talman! Jag håller med om att det behövs mer kunskap, men vi kan inte uppfatta det hela som något annat än ganska stor nonchalans. De flesta sjöarna har alltså becquerelhalter på 10 000—85 000 bequerel per kilo fisk. Trots detta säger inte livsmedelsverket att människorna skall låta bli att äta fisken. Vi har ju ett gränsvärde på 1 500 becquerel. Vid de här höga värdena skall ju sjöarna svartlistas, och människorna bör få veta hur farligt det är. Jag tycker att det är nonchalant när inte det statliga verket går ut och informerar om detsamma som kommunerna. På grund av brist på resurser kan kommunerna emellertid inte vända sig till alla hushåll.

Herr talman! Jag har i min motion avlämnad under allmänna motionstiden utförligt beskrivit det orimliga i att man tar pengar från fiskets prisreglering för att dela ut till konsumenterna därför att torsken under två år varit för dyr. För dyr innebär att priset överstigit det normpris som statens jordbruksnämnd föreslagit och riksdagen fastställt. Men det är inte så att torsken har varit för dyr, utan det är normpriserna som har varit för låga. Priserna på torsk i våra grannländer, såsom Norge och Danmark, har legat betydligt högre, liksom världsmarknadspriserna. Att priserna på torsk stigit beror på att det har varit brist på torsk. När det är brist minskar också fångsterna, och om priserna legat stilla hade fisket helt enkelt varit olönsamt. I de överläggningar fisket haft med konsumentdelegationen och statens jordbruksnämnd, har man inte fått något gehör för verkligheten. Antingen saknar man totalt kunskaper om fiskets villkor eller också vill man inte förstå. Det senare är säkerligen det mest troliga. Det är också orimligt att bedriva överläggningar med motparter som totalt saknar ansvar för näringen. Om den enda målsättningen är att skaffa konsumenterna billig mat, kan resultatet bli så som det blivit i fiskeförhandlingarna. Nolluppräkning tre år i rad har satt sina spår i svenskt fiske. Det har tvingat ut fiskare i väder då det borde tillhöra de mänskliga rättigheterna att få ligga i hamn, och enbart i vinter har flera stora fiskeskepp sänkts av brottsjöar under pågående fiske. Jag funderar ibland på hur det har kunnat gå till när man får igenom sådana avtal. Det beror säkert i första hand på att förhandlingarna har urartat så att det inte längre kan kallas förhandlingar. Det är en parodi på förhandlingar. En parodi där maktfullkomlighet och översitteri fått alltför stort spelrum och blivit mer avgörande för avtalets resultat än sakargument. Fiskets förhandlingsdelegation, eller rättare sagt dess avtalsråd, kunde ju ha låtit bli att godkänna avtalet. Men inför jordbruksnämndens hot om ett ännu sämre förslag har man inte vågat ta den risken. Erfarenhet av behandlingen hos regeringen har tidigare inte heller ingett förhoppningar om förståelse för fiskets problem. För ett par år sedan hade jordbruksministern, trots nollbud, i sitt förslag till riksdagen ytterligare försämrat avtalet på flera punkter. Dess bättre accepterade inte riksdagen jordbruksministerns förändringar. Det finns starka skäl för kraven i den moderata reservationen. Jordbruksnämndens förslag och riksdagens beslut att ta pengar från fiskets prisreglering och dela ut till konsumenterna står i strid mot de regler som gäller för prisregleringen. Det är förvånande hur någon lyckats komma på en så befängd och ondskefull idé. De åtgärder som beskrivs i arbetsgruppens utredning för att dämpa priserna har jordbruksnämnden utnyttjat. De har infört exportavgifter och öppnat möjligheter för import av torsk till den svenska beredningsindustrin. Att beredningsindustrin inte kunnat hitta billigare torsk någon annanstans kan faktiskt inte svenskt fiske rå för. En sak som inträffat under senare tid gör det ytterligare befogat att pengarna återgår till regleringskassan. Jag tänker då på statsministerns överenskommelse inom EFTA om fullständig liberalisering av handeln med fisk och fiskprodukter. Överenskommelsen innebär — därom är alla EFTA nationer eniga — att avgiften som finansierar regleringen försvinner. Hur det skall lösas har inte gått att få något besked om. I det interpellationssvar jag fick av statsministern den 23 mars fick jag i varje fall inga besked. Det vi vet i dag är att statsministern offrat svenskt fiske för något — ingen vet vad. Intresset för fisket som näring är inte stort hos den socialdemokratiska regeringen, och än en gång har fiskerinäringen farit illa. Hur illa vet vi inte ännu. Ingvar Carlsson vandrar nu runt på Island och betraktas som en hjälte. Det blir man tydligen om man struntar i de sina och gynnar andra nationer. Vem som får betala hjälteglorian återstår att se. Man kan nu läsa i tidningarna hur statsministern och den isländska statsministern kostar på sig råa skämt om hur framtiden skall gestalta sig, vilka de skrattar hjärtligt åt. Jag tycker att det visar statsministerns nonchalans för en näring som i dag kämpar för sin existens. Jag kan tala om för Sveriges riksdag att svenska fiskare skrattar inte. De är djupt bekymrade för framtiden. Om man tar bort regleringsavgiften behövs regleringskassans pengar ännu mera. Jag vill påstå att jag trots allt har svårt att tro att man på jordbruksdepartementet, som nu väntar på förslag från statens jordbruksnämnd om hur de 30 milj.kr. skall användas, är beredd att dela ut dem till konsumenterna, som knappast kan sägas få någon nytta av dem. Om man är förnuftig låter man pengarna gå tillbaka, alldeles som vi moderater skriver i vår reservation. Det skulle ändå vara en liten ljuspunkt och ett tecken på att man inte helt struntar i svenskt fiske. Det kunde också utskottet föreslagit, och jag beklagar att vi moderater stod ensamma. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 18 behandlas regleringen av priserna på fisk för perioden den 1 juli 1989 till den 30 juni 1990. Prisregleringen, som har funnits sedan 1981, föregås av förhandlingar mellan fiskets organisation och konsumentdelegationen och leds av jordbruksnämnden. Det har vid tidigare debatter när propositionen om prisregleringen har debatterats framförts både synpunkter och kritik på prisregleringen. Till följd av detta har regeringen tillsatt en enmansutredning, som skall se över regleringen. Utredningen skall presentera sitt förslag den 1 juli i år. Man har i utredningen noga sett på vad som gäller inom EFTA och vilka följder det kan bli för svenskt fiske. Av direktiven till årets prisförhandlingar framgick att det skulle ske en uppräkning av priserna, och några nya inslag skulle inte ingå. Resultatet av årets förhandlingar och det förslag som ligger på riksdagens bord är en uppräkning av normpriserna med 6,5 90 för sill, strömming och övriga grupper och något mer för torsken. De synpunkter som har kommit fram i betänkandet och som Jens Eriksson redogjorde för i reservationen gäller de 30 milj.kr. som har förhandlats fram tidigare — 15 milj.kr. ett år plus 15 milj.kr. ett år till. Som Jens Eriksson också redogjorde för var det för höga priser jämfört med normpriserna på torsken som skulle komma konsumenterna till godo. Det skedde en överenskommelse, och pengarna fonderades. Det har sedan tillsatts en arbetsgrupp som skall titta på hur man bäst skall gå till väga med utdelningen till konsumenterna. Jag minns, Jens Eriksson, när vi hade en debatt i kammaren den 1 juni 1987. Regeringen hade då ändrat jordbruksnämndens förslag. Då var det ett väldigt liv på Jens Eriksson, och han framförde kritik för att förslaget hade ändrats. Jens Eriksson sade då: ”Det är däremot tillfredsställande att det finns en majoritet i utskottet som har detta förtroende för nämnd och förhandlingsparter. Om propositionen hade vunnit utskottets och senare riksdagens bifall, skulle det enligt min uppfattning — och den torde även vara andra inblandade parters — ha inneburit att det inte är meningsfullt att förhandla och komma fram till en uppgörelse, då en sådan inte respekteras av den socialdemokratiska regeringen. Denna är i stället beredd att försämra uppgörelsen, och det är att märka att den på alla punkter försämras åt ett håll: till fiskets nackdel.” Men, Jens Eriksson, vad är det som håller på att ske nu? Nu är Jens Eriksson precis av den andra uppfattningen. Nu vill han ändra på vad man har kommit fram till i förhandlingarna. Vi har suttit i två år och förhandlat och varit överens om att 15 milj.kr. skulle fonderas för att komma konsumenterna till godo. Det har varit olika uppfattningar om detta. Konsumentdelegationen vill ha mer än 15 milj.kr., medan fiskarna vill ha mindre. Resultatet blev 15 milj.kr. Men det var man överens om. Nu kommer Jens Eriksson, som tillika har lett förhandlingarna för fiskarna, och kräver i en motion och även i en reservation att få bryta denna överenskommelse. Han säger att detta är felaktigt och att pengarna bör återföras till fiskarna. Det finns inte någon logik i Jens Erikssons resonemang. Herr talman! Med denna redogörelse vill jag yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 18 och avslag på reservationen.
Herr talman! Jordbruksministern har ju lämnat kammaren, annars kunde han ha fått med sig budskapet att han kan överväga förslaget från statens jordbruksnämnd. I årets avtal har gjorts en uppräkning. Jag har inget mer att säga om den. Jag vill informera Kaj Larsson om att jag den 1 oktober i fjol lämnade förhandlingsdelegationen och anser mig därför vara fri och obunden att väcka vilka motioner jag vill under allmänna motionstiden. Jag anser mig ha rätt att rätta till det som har varit fel under ett par år tidigare. Om vi nu skall sopa framför varandras dörrar kan ju Kaj Larsson börja framför sin egen. Det var nämligen han som för ett par år sedan frenetiskt debatterade här i kammaren för en ändring av det ingångna avtalet, medan jag ingen gång under dessa sex sju åtta år har velat ändra på avtalet. Nu känner jag mig däremot fri att göra så. Därför har jag motionerat under allmänna motionstiden, och därför yrkar jag bifall till vår reservation.
Herr talman! Jag har ingenting emot att ändra, Jens Eriksson. Den rättigheten skall riksdagen ha. Däremot ansåg ju Jens Eriksson vid det tillfället att avtalet inte skulle få ändras. Om det varit en förhandling skulle det träffade avtalet gälla. Det som har skett är att Jens Eriksson nu har ändrat uppfattning.

Herr talman! Det finns två anledningar till att jag har väckt denna motion. Den ena är att dessa pengar inte kan ges till konsumenterna på ett vettigt sätt. 30 milj.kr. till åtta miljoner människor ger inte konsumenterna någonting att tala om. Distributionen kostar lika mycket som konsumenterna får i plånboken. Den andra anledningen är att statsministern nu har skrivit på ett avtal med EFTA som berövar oss möjligheterna att finansiera prisregleringen. I Norge, Island och Sverige är vi överens om att prisregleringsavgifterna försvinner från EFTA-länderna, och då försvinner också möjligheterna att finansiera prisregleringen. Det är två starka skäl till att jag under allmänna motionstiden väckte denna motion om att vi åtminstone skulle bärga de pengar som kan bli till gagn för fiskenäringen men inte gagnar konsumenterna.
Herr talman! Jag tycker vi skall vänta och se vad arbetsgruppen kommer fram till, Jens Eriksson. Ännu har inte något förslag presenterats. Jag vet att det har funnits olika idéer om hur pengarna skall komma konsumenterna till godo, men ännu har inte något förslag presenterats. Jag tycker vi skall vänta med att kritisera det och kullkasta det innan vi har sett resultatet.
Herr talman! Jag vet ungefär hur arbetsgruppens förslag kommer att se ut, eftersom jag har suttit med i den. Jag anser inte det meningsfullt. Jag har en svag förhoppning om att jordbruksministern skall vara så förnuftig att han inte faller för de förslag som framläggs utan att han i stället låter pengarna gå tillbaka till regleringskassan. Det är det yttersta hoppet, eftersom vi inte fick med utskottet och förmodligen inte heller får riksdagen med på vårt förslag.

Herr talman! De frågor vi nu skall behandla föranleder starkt miljöbetingade ställningstaganden. Det gäller hur vi skall värna om miljövärdena gentemot olika exploateringsintressen. Betänkandet behandlar motioner från den allmänna motionstiden med krav på ändringar i naturresurslagen som har att göra med skyddet för vissa älvsträckor mot vidare vattenkraftsutbyggnad. I betänkandet behandlas också regeringens proposition 1988/ 89:116, som tar upp planen för vattenkraftsutbyggnaden. Från centerpartiets sida har vi det principiella synsättet att naturresurslagstiftningen måste mera ange hur resurserna skall förvaltas, och inte hur en exploatering skall ske. Naturresurslagen skall vara en bevarandelag och inte en exploateringslag. Hushållningsbestämmelserna i naturresurslagen måste utformas på ett sätt som gör att olika intressen kan få det skydd de enligt lagen bör ha. Naturresurslagen måste vara ett verksamt redskap i arbetet med att värna miljön. Från denna principiella deklaration går jag över till att närmare kommentera de reservationer i betänkandet som centern står bakom. Från centerns sida vill vi ha de fyra huvudälvarna klassade som nationalälvar och ge dem det skydd som kan jämföras med det skydd som nationalparker har. Vi vill dessutom undanta Ammerån, Hårkan, Voxnan uppströms Edsbyn, Härjeåsjön, Smedjemorasjön, Emån och Edsforsen från vidare vattenkraftsutbyggnad. Med dessa projekt undantagna kan vi ändå uppnå det utbyggnadsmål på 2,5 TWh per år i mitten av 1990-talet som riksdagen har beslutat om. I reservation 12 tas vårt krav på skydd för de fyra älvarna upp närmare. En klassning som nationalälvar skulle stärka naturresurslagen som bevarandelag och ge större tyngd åt bevarandevärdena. Det skulle också ha ett stort miljöpolitiskt symbolvärde och det skulle ge ett starkare skydd för miljön i älvarnas omedelbara närhet. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 12. Reservationerna 13, 14, 15, 17, 18 och 19 berör de övriga älvsträckor som jag tidigare angav att centern vill undanta. Det för för långt att gå in på en djupare argumentering i samtliga dessa fall. Låt mig emellertid kommentera två älvsträckor i dessa sammanhang, samtidigt som jag yrkar bifall till de här angivna reservationerna. Det gäller Ammerån och Emån. Ammerån är Indalsälvens näst största tillflöde med ett nederbördsområde på ca 3 070 km? och en medelvattenföring på ca 40 m?/sekund vid mynningen i Ammer. Ån är på långa sträckor ett utpräglat strömvatten, som har sin källa i Hotagsfjällen och rinner igenom ett område med kambrosilurisk berggrund, vilket gör att Ammerån är landets förnämsta kalkströmsvatten med en enastående förmåga att stå emot försurningen. I Ammerån finns växter och djur som är utrotade eller utrotningshotade i andra delar av landet, bl.a. flodpärlmusslan och uttern. Vattnet är fyllt av planktonorganismer som ger överflöd på näring åt en mycket artoch individrik strömfauna i nederströmsdelen. Ammeråns flodsystem är ytterst värdefullt i en rad avseenden, inte minst för naturvetenskaplig forskning. Ammerån kan tack vare sin vattenkvalitet och sin stora variationsrikedom när det gäller både flora och fauna fungera som genbank för med vattendrag med sämre förutsättningar i dessa avseenden. I den fysiska riksplaneringen klassas Ammerån i sin helhet som högst bevarandevärd från ekologiska, naturvetenskapliga och kulturhistoriska synpunkter och för det rörliga friluftslivet. Ammerån uppströms Överammer är dessutom av geografiska skäl av riksintresse och undantagen från vattenkraftsutbyggnad i den nya lagen om hushållning med naturresurser. Det finns således en rad mycket tungt vägande miljöpolitiska skäl för att undanta Ammerån från vidare vattenkraftsutbyggnad. Därutöver har en enig lokal opinion sagt nej till en utbyggnad, liksom också kommunfullmäktige i Ragunda enhälligt har gjort. Jag tycker att det är oerhört viktigt att lyssna till den lokala opinionen när det gäller den här typen av frågor. Dessa omständigheter tillsammans med det faktum att effektiviseringarna av befintliga kraftverk kommer till stånd utan att överledningen genomförs är ytterligare argument för att låta Ammerån omfattas just av naturresurslagen. Motiven för att inte genomföra denna överledning har således vunnit i styrka under den tid som debatten har gått vidare. Jag måste fråga socialdemokraterna: Varför är man i det här fallet inte beredd att lyssna till de lokala partikamraterna och här förena sig med oss centerpartister i ett majoritetsbeslut om att undanta Ammerån? Herr talman! Låt mig sedan gå över till att kommentera Emån, som jag är väl bekant med, eftersom den ligger i det län som jag representerar i dessa sammanhang. Jag sade vid förra årets behandling av dessa frågor att Emån är och bör förbli södra Sveriges nationalälv. Om den byggs ut, går vi miste om miljövärden som inte finns någon annanstans i södra Sverige. Emån är unik från flera synpunkter. Den är reproduktionsplats för ett naturligt bestånd av lax och havsöring från Östersjön, som när det gäller storlek och kvalitet inte enbart är Europas bästa utan kanske t.o.m. världens bästa. Den genuina Emå-havsöringen kan bevaras:åt framtiden endast genom en naturlig reproduktion. Emån är också en unik lokal för malen, som är utrotningshotad. Vid Emån finns dessutom unika sankmarker med betydelsefulla fågelskyddsområden för södra Sverige. I den tidigare fysiska riksplaneringen är Emån avsatt som ett naturområde av riksintresse. Jag skulle kunna hålla på länge med att räkna upp argument i den här riktningen. De argument jag nu har framfört har bekräftats och befästs. Inte minst framgick detta vid uppvaktningen av utskottet under behandlingen av dessa frågor. I reservation nr 18, som handlar om Emån, har vi i tio punkter belyst Emåns unika tillstånd. Fem av dessa punkter har kommit till sedan vi behandlade detta ärende förra gången. Dessa punkter stärker ytterligare uppfattningen att Emån bör undantas från vattenkraftsutbyggnad. För det första har Mönsterås kommun nu sagt nej till ett uppförande av kraftverk i Fliseryd. För det andra har man nu större kunskap om de vilda laxstammarna, som jag tidigare har berört. För det tredje har regeringen slagit fast att malen måste skyddas som djurart. För det fjärde har man nu gjort en vetenskaplig beskrivning av Emåområdet på naturvårdsverkets uppdrag. I denna beskrivning finns uppgifter om att det där finns naturvärden som t.o.m. överträffar dem som finns i många andra områden i det här landet som redan är skyddade. För det femte, slutligen, har Emåns dalgång blivit föremål för förnyad undersökning, och mera fakta har kommit fram som visar att det är ett unikt område som bör skyddas. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservation nr 18 som gäller Emån. Låt mig dessutom yrka bifall till reservationerna 20 och 21 samt i övriga delar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En moderat motion är fogad vid detta betänkande, nämligen reservation nr 4. I den behandlas möjligheterna till fritidsbebyggelse enligt naturresurslagen. Det uttalades i propositionen om naturresurslagen att kommunerna bör ha en positiv inställning till komplettering av bebyggelsen i exempelvis skärgårdssamhällena för att möjliggöra ett bevarande av kulturbygden. Det underströks också i utskottsbetänkandet att det är av stort värde att få fram tillkommande fritidsbebyggelse i olika områden av vårt land. Vi vill nu att riksdagen skall upprepa detta för att göra klart för kommunerna att de bör följa de intentioner som fanns i propositionen, i utskottsbetänkandet och i riksdagens beslut. Så har nämligen inte skett. Anledningen till att vi vill få till stånd denna utveckling är att vi vill öka tillgången på fritidshus i skärgårdssamhällen och vissa andra områden där en komplettering av den befintliga bebyggelsen är av mycket stort värde. En sådan komplettering ökar tillgången på fritidshus, och därigenom håller man priserna nere. Och, herr talman, alla känner till prisutvecklingen i våra skärgårdssamhällen, där fastighetspriserna snabbt blir mycket höga och där allt färre människor har råd att efterfråga bostäderna. En ökad tillgång på fritidshus innebär väl också att det blir lättare för de permanentboende att bo kvar i området. Med tanke på detta är det av värde för alla att tillgången på tomter och mark för exploatering ökas i begränsad omfattning i de attraktiva skärgårdsområdena. Det är dessa synpunkter som framförs i reservation nr 4, och jag yrkar bifall till densamma.

Herr talman! Jag vill gärna att speciellt alla moderater här i kammaren lyssnar, eftersom jag tänker berömma dem för deras analytiska förmåga när naturresurslagen antogs. Det är inte så ofta jag berömmer moderaterna här i kammaren. Moderaterna sade i sin reservation: Med hjälp av naturresurslagen kanii stort varje ingrepp i naturen försvaras eller förhindras. Det är sant. Naturresurslagen har i praktiken givit viktiga bevarandeintressen ett mycket svagt skydd. Ett exempel på det är motorvägsbygget vid västkusten. Det är ett vägbygge som har beräknats bli samhällsekonomiskt olönsamt. Det klassificeras alltså helt plötsligt som riksintresse. Det vittnar verkligen om hur diffus naturresurslagen är. Svenska naturskyddsföreningen yrkade också avslag när naturresurslagen antogs. Moderaterna yrkade inte avslag av samma skäl som Naturskyddsföreningen. De har skrivit i sin reservation att om många äger mark kommer man att prova många olika typer av markanvändning. Då är det självklart att den förnuftigaste typen av markanvändning så småningom får allmän spridning. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man inte skall behöva ha så Prot. 1988/89:117 mycket lagstiftning på detta område. Man kan fråga sig: Förnuftigast för 19 maj 1989 vilka? Är det säkert att det blir förnuftigast för människor som kommer att leva efter oss? Kortsiktiga vinstintressen kanske kommer att anses vara förnuftigast av dem som äger marken. Kan man vara säker på att det blir förnuftigast när det gäller att bevara utrotningshotade växtoch djurarter? Det tror inte jag. Man kan se i hela det här betänkandet att moderaterna som vanligt ställer upp som stödparti för socialdemokraterna i miljöfrågorna. I miljöpartiet har vi tidigare påpekat bristerna i miljölagstiftningen. I valrörelsen krävde vi att det tillsätts en parlamentarisk kommitté för att se över hela miljölagstiftningen. Tidigare har vi hört från regeringspartiet att det inte behövs. Miljölagstiftningen är så bra. Men man måste också använda den, för annars händer ingenting. Det är visserligen sant. Det spännande är att socialdemokraterna nu svängt. I den allmänpolitiska debatten utlovade Birgitta Dahl en parlamentarisk kommitté. Vi har inte fått se direktiven ännu, men det blir kanske någonting vettigt. I så fall får vi chansen att se över naturresurslagen, liksom all annan miljölagstiftning. Det är ett bra uppvaknande inom regeringspartiet. Det var t.o.m. så att när naturresurslagen en gång antogs stärkte bostadsutskottet naturvårdsintresset och bevarandeintresset. Man gick alltså längre än regeringen och plockade in ordet ”långsiktigt”. I 1 § naturresurslagen står så här: ”Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning främjas.” Ordet långsiktigt fanns inte med i början. Regeringen hade sagt att man inte ville gå lika långt som naturresursoch miljökommittén. Då tyckte i alla fall utskottet att ordet långsiktigt skulle plockas in så att vi får litet mera av en ekologisk grundsyn. Det är sagt i förarbetena att i ordet samhällsekonomiskt skall också ingå de ekologiska aspekterna. Egentligen kan man säga att lagen går långt i portalparagrafen. Jag kan hålla med både centerns och vpk:s företrädare att det här egentligen borde vara en bevarandelag. Men lagen är så diffus att den inte följts upp längre fram. Visserligen har man problem med tillämpningen. Som Jan Strömdahl sade tidigare har man ännu inte fått i gång det kommunala och regionala miljöoch naturvårdsarbetet så att man kommit in i planarbetet när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Det kommer kanske så småningom, och då kan det bli bättre. Men det finns grundläggande fel i lagen. Det finns t.ex. inga krav på beslutsunderlagsregler. Det är någonting som verkligen försvårar tillämpningen. I förarbetena står: ”För att de allmänt hållna reglerna i naturresurslagen skall få avsedd verkan krävs ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning.” Varför har man inte i lagen utvecklat något krav på beslutsunderlagsregler? Det tycker jag är mycket konstigt. Det kan inte direkt göra tillämpningen lättare för dem som håller på med planarbete ute i kommunerna. Med den här diffusa uppbyggnaden av lagen ger man exploateringsintressena, som Jan Strömdahl också sade, en väldig styrka. Det går alltid att hitta stöd någonstans. Det finns alltså en mycket dålig vägledning för hur man skall ta fram beslutsunderlag och för hur avvägningen mellan olika intressen skall 1 Prot. 1988/89:117 gå till. Också diskussionen om riksintressen, som den om motorvägsbygget, har visat att lagen är ytterst diffus. Sedan skulle jag vilja kommentera ett par reservationer. Vi stödjer reservation 1, som är en vpk-reservation, där man vill plocka in skogsvårdslagen och lagen om skötsel av jordbruksmark under naturresurslagen. Under den allmänna motionstiden diskuterade vi i miljöpartiet om vi skulle motionera om detta. Vi avstod då. Eftersom vi har tyckt att naturresurslagen är så svag och eftersom vi ville ha en omarbetning av miljölagstiftningen, tog vi bara med det som vi tyckte var viktigast i vår motion. När frågan ändå kommit upp på detta sätt stödjer vi gärna vpk, eftersom vi tycker att det borde vara så som föreslås i reservationen. Det är ju egentligen principiellt riktigt. Jag vill vidare nämna något om det kommunala vetot. Där har Jan Strömdahl och jag olika åsikt. Varför vill vi införa detta när det finns möjlighet i planlagstiftningen att faktiskt bevara naturområden? Jo, det är därför att vi anser att ett kommunalt veto trots allt ger ett starkare skydd. I 12 kap. PBL ges staten en möjlighet att köra över kommunerna genom att hänvisa till riksintressen. Därför har vi tyckt att trots att den här möjligheten på sätt vis redan finns ger kommunalt veto ett starkare skydd. Det skulle kunna införas snabbt, eftersom det ändå kommer att ta ett bra tag innan vi får det lokala planarbetet att fungera ordentligt. Man ger alltså ytterligare en möjlighet till kommunerna. Vad gäller det lokala inflytandet för skyddet av orörda älvar har vi principiellt en annan utgångspunkt än vpk. Vpk skriver i sin reservation, om jag har uppfattat det rätt, att man i lagen inte skall förbjuda utbyggnad av orörda älvar. Det måste man få bestämma lokalt. Vi har den utgångspunkten att man lokalt skall kunna stoppa utbyggnad, men man skall inte heller kunna bygga ut. Det här är så långsiktiga bevarandeintressen att de har betydelse inte bara för människor som bor i den berörda kommunen utan också för kommande generationer och för människor i andra kommuner. Vi har faktiskt så få orörda älvar kvar att de verkligen behöver ett rejält skydd. Slutligen vill jag nämna något om reservation 2 angående det lokala näringslivet. Det står i 3 kap. i naturresurslagen bl.a.: ”Bestämmelserna i detta kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet — — —.” Vad innebär de? Om det är så att exploatering är till nytta för det lokala näringslivet, är det då fritt fram för exploatering? Så skulle man väl kunna tolka lagen. Då tror många människor att de områden som är uppräknade som skyddade i 3 kap. verkligen har ett starkt skydd. Det har de inte, eftersom det stycke jag läste upp finns med. Vi är väldigt glada för att vpk har stött oss i strävan att ta bort stycket. Men utskottsbehandlingen är konstig. I betänkandet skrivs att det inte alls ges ett svagt skydd. Det är främst på kommunal nivå som avvägningar mellan naturresurslagen och planoch bygglagen skall göras. Det är kanske främst på kommunal nivå som man har anledning att ta hänsyn till lokala näringslivsintressen. Så argumentationen i utskottsbetänkandet styrker oss i denna fråga. Det som jag har svårast att förstå är att folkpartiet inte ställer upp. När lagen antogs var man inom folkpartiet inte nöjd. Folkpartiet lämnade t.o.m. ett eget lagförslag. Där hade man inte med denna brasklapp över huvud = Prot. 1988/89:117 taget. Det är mycket märkligt att folkpartiet inte stöder oss och vpk. Här 19 maj 1989 skulle jag gärna vilja få en förklaring. Det är kanske så att när ni folkpartister har tänkt igenom går ni på samma linje som ni gjorde tidigare då lagen antogs. Sedan bara något om nationalälvarna. Jan Strömdahl säger att det inte blir någon större skillnad om älvarna kallas för nationalälvar. De finns ju ändå med i naturresurslagen. Även om det inte framgår av vår reservation ville vi gå längre här, som framgår av vår motion. Vi vill nämligen att dessa älvar skall få ett grundlagsskydd. Men beträffande enskilda älvsträckningar kommer Roy Ottosson senare i debatten att mera utförligt utveckla våra synpunkter. Till sist yrkar jag bifall till alla reservationer i detta betänkande som vi i miljöpartiet har varit med om att underteckna.

Herr talman! Åsa Domeij sade att moderaterna är ett stödparti till socialdemokraterna i miljöfrågor. Hon berörde också vår reservation om NRL. Men om Åsa Domeij hade läst hela betänkandet, skulle hon ha kunnat konstatera att moderaterna minst av allt var ett stödparti till socialdemokraterna när PBL och NRL behandlades. Det var ju vi som stod för kritiken, och det var vi som sade nej till den föreslagna lagstiftningen. I övrigt tänker jag inte kommentera Åsa Domeijs uttalande om reservationen beträffande NRL. Det är ju inte vad det här ärendet handlar om. Jag förmodar att Åsa Domeijs uppfattning om att vi skulle stödja socialdemokraterna baseras på de ställningstaganden som gjordes i samband med arbetet med detta betänkande vad gäller vattenkraften. Men Åsa Domeij har fullständigt fel. I likhet med så många andra svävar också hon i villfarelsen att det är riksdagen som säger ja till vattenkraftsutbyggnad i fråga om enskilda vattenkraftsprojekt. Så är dock inte fallet. Om Åsa Domeij gör sig besväret att slå upp s. 10i betänkandet och läser första stycket där, får hon lära sig hur sådant här behandlas i riksdagen.

Herr talman! Moderaterna har glömt en sak. Jag sade faktiskt att ni varit väldigt kritiska till lagen. Jag sade ju att ni insett det riktiga med att varje ingreppi naturen i stort sett kan förhindras eller försvaras med den här lagen. Men sedan sade jag också att ni ofta är ett stödparti till socialdemokraterna i miljöoch naturvårdsfrågor. Det är ett faktum, och det framgår om man studerar alla de utskottsbetänkanden där miljöfrågor behandlas. Vi här i riksdagen kan faktiskt besluta vilka områden som skall föras in i naturresurslagen. Det finns olika konkreta fall, t.ex. när det gäller älvarna, och dessa skall vi i dag ta ställning till. Där stöder ni socialdemokraterna. Sedan något om vpk:s uttalanden om det lokala inflytandet. Ni i vpk tror alltså på det lokala inflytandet i den här frågan. När det gäller att stärka bevarandeintressena gör också vi det. Men dessutom anser vi att det behövs en stark styrning på både central nivå och lokal nivå i dessa frågor. Vi vill alltså ha en skärpt miljölagstiftning. Vi vill också ha ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Dessutom vill vi att man lokalt skall kunna säga ifrån. I dessa frågor har vi nog inte riktigt samma inställning som vpk. I miljöoch naturvårdsfrågor kan man inte lokalt få fälla avgörandet när det gäller exploatering av bevarandeintressen som är mycket viktiga för kommande generationer. Vi har också en annan uppfattning när det gäller valet av skola och barnomsorg. Där tycker vi att väldigt många beslut skall kunna fattas lokalt eller av den enskilde individen. När det gäller långsiktiga bevarandeintressen kan dock inte, som sagt, en liten lokal opinion få förstöra värden för all framtid. Ni i folkpartiet har tydligen ändrat uppfattning. Ni reserverade er ju när den aktuella lagen antogs. Ni ville inte alls ha med brasklappen om det lokala näringslivet. Tydligen har ert intresse för naturvården blivit mindre. Men vad var det då för mening att så att säga flagga med era synpunkter när lagen antogs? Ni tyckte ju då att skrivningen var så dålig att ni lämnade in ett eget förslag till ny lag. Men nu ställer ni inte längre upp på det.
Herr talman! Till Åsa Domeij vill jag säga att ett påstående inte blir ett faktum bara därför att det upprepas ännu en gång här i kammaren.

Herr talman! Jag har inga fler kommentarer till moderaterna. Ni hade ju själva inget mer att säga. Jag kan bara konstatera att ni moderater nog accepterar att ert parti är ett stödparti till socialdemokraterna. Man behöver inte skämmas för sina åsikter. Till vpk vill jag säga: Visst måste man inom ramen för den kommunala demokratin få fatta beslut så att säga åt två håll. Men vad vi här tar upp är ju vissa väldigt specifika och viktiga bevarandeintressen. Det gäller alltså skyddet för de få älvar som fortfarande är orörda. Om exploateringen av dessa skall man inte få besluta lokalt — t.ex. med tanke på sysselsättningsaspekterna på kort sikt. Även vi i riksdagen måste helt enkelt ha något att säga till om i det sammanhanget. Sedan till folkpartiet. Jag vet inte riktigt vad jag skall säga, eftersom jag tyckte att den förra repliken var litet innehållslös. Det var ju så bra att ni kritiserade det här när lagen antogs. Jag förstår bara inte varför ni inte skulle kunna ställa upp på den reservation som vi och vpk har avgivit. Ni ville ju inte ha med det här stycket från början. Det är helt enkelt detta som jag inte har fått någon förklaring på.

Herr talman! Jag ber att först få yrka bifall till utskottets hemställan och, avslag på samtliga reservationer. Egentligen skulle jag här inledningsvis kunna uttala starkt stöd för det som Jan Strömdahl sade från denna talarstol.

Det var ju långt innan bildandet av något miljöparti här i landet var påtänkt. Vi hade en civilminister som hette Svante Lundkvist och som förberedde detta arbete genom hushållningen med mark och vatten i samband med den fysiska riksplaneringen. Sverige är egentligen unikt. På väg till kammaren går vi genom korridoren där vi kan titta ut. I dag på morgonen står en hel del ungdomar och fiskar. Bakgrunden till det rena vattnet i storstaden Stockholm är naturligtvis samhällets åtgärder och styrning sedan många år tillbaka. Man har ställt krav på utbyggnad av kommunala reningsverk och annat. Det har alltså varit en planering och en hushållning med de naturresurser som finns. Vi riksdagsledamöter reser runt omkring i världen, och vi kan fundera över om det finns någon annan stad i världen där man kan uppleva något liknande. Vi ser alltså här frukterna av en medveten socialdemokratisk politik sedan många år tillbaka, att vi skall hushålla med de tillgångar vi har. Det behövdes styrinstrument — planering, restriktioner och annat. Detta följdes upp genom den lagstiftning som har trätt i kraft så sent som den 1 juli 1987, som Siw Persson och andra här har nämnt. Vi har haft en naturresurslag som inte är — som Agne Hansson sade — en exploateringslag, utan en lag om hushållning med de naturresurser som finns i vårt land. All mänsklig verksamhet handlar naturligtvis om konflikter. Det gäller att ta hänsyn till olika intressen, det gäller att ta hänsyn till hur människor skall kunna ha arbete i olika delar av landet, och det gäller naturligtvis framför allt att se till helheten i dessa sammanhang. Det är ju de avvägningarna som riksdagen fattade beslut om när det gäller naturresurslagen. Man skulle ta hänsyn, se på vilka markoch vattenområden i känsliga trakter som skulle skyddas. Därför skrev man i naturresurslagen in hur det skall se ut på en del av våra kuster, att man inte skall släppa fram miljöstörande industrier, att vissa älvsträckor skall bevaras, osv. Men det handlade också om energipolitik. Vi har sagt att vi skall ha en viss mängd vattenkraft i vårt land. Det är klart att det då uppstår konflikter i olika situationer. Vi socialdemokrater respekterar naturligtvis all den lokala opinion som finns ute i landet, där man med goda skäl kan hävda att ”just den här delen av vår kommuns vattendrag bör skyddas”. Vi respekterar alltså det. Men vi måste ju också fundera litet på vilket ansvar vi har för att se helheten i detta stora komplex, som handlar om hur vi skall kunna klara vår energiförsörjning. Vi har behandlat dessa frågor under en följd av år. De flesta av de reservationer som föreligger i dag innebär upprepningar av krav som tidigare har förts fram. Jag nämnde att jag kunde dela mycket av Jan Strömdahls värderingar. Naturresurslagen handlar ju om en långsiktig hushållning, med avvägningar. Nu skall jag inte diskutera vägen E 6 i min hemkommun, för det hör inte till den här diskussionen. Jag vill bara passa på att nämna att om man skulle bygga ett dubbelspår på Bohusbanan, skulle det också innebära konflikter från naturvårdssynpunkt. Man skulle få dra detta järnvägsspår med bl.a. broar över känsliga områden. Det är ju likadant med en väg. Då gäller det att — Prot. 1988/89:117 ta hänsyn, göra olika avvägningar och se på vad som främjar den långsiktiga 19 maj 1989 hushållningen. Detta är ganska svårt. Vi har en ny lagstiftning, och på många håll finns kanske inte de kunskaper som borde finnas. Därför har vi tillsammans ett stort ansvar — stat, myndigheter och kommuner — att i större omfattning medverka till att man får dessa kunskaper. Nu delar jag Jan Strömdahls uppfattning att detta kommer att fungera bättre när kommunerna får arbeta fram sina översiktsplaner. Men det är väl inte omöjligt att vi någon gång i framtiden, när vi har sett hur den här lagstiftningen fungerar i praktisk verksamhet, måste göra justeringar. Det är ju så med all verksamhet här i riksdagen. Ibland måste vi kanske ompröva olika frågor, och det är möjligt att vi kan behöva göra det också i dessa sammanhang. Jan Strömdahls motiv för att yrka avslag på samtliga reservationer om att skriva in olika älvsträckor i naturresurslagen var egentligen att oavsett om man skriver in dem är ju frågan inte avgjord. De här delarna skall ju prövas i olika sammanhang i kommuner, enligt vattenlagen osv. Och i sista hand har också regeringen sin roll i dessa sammanhang. Det är därför som vi säger att det inte finns någon anledning för riksdagen att i nuläget gå in och säga att vi skall göra si eller så. Vi har ju sagt en gång, i fråga om de älvar och älvsträckor som vi har skrivit in i naturresurslagen, att detta gäller. Sedan får man pröva från olika utgångspunkter, och naturligtvis också enligt naturresurslagen, på vilket sätt man skall bygga ut de delar som berörs i olika reservationer. Den processen måste ha sin gång. Jag skall som sagt inte ge mig in på några detaljer. Jag vill bara konstatera att det för oss socialdemokrater naturligtvis handlar om att vi måste ha ett övergripande ansvar för all den verksamhet som vi har i vårt land. Vi respekterar olika opinioner, vi är alltid villiga att lyssna på de argument som anförs såväl från förespråkare för utbyggnad av olika verksamheter som från motståndare till verksamheter. Och vi vet alla att det finns konflikter. Det måste göras avvägningar. Alla kanske inte kan bli nöjda alltid. Men vi har ett ansvar, och det ansvaret tar vi genom att yrka bifall till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Efter Lennart Nilssons anförande, i vilket han pratade om övergripande ansvar och att socialdemokraterna visst kan överväga det ena och det andra, kan man vara än oroligare för de miljövärden som finns. Här framkom verkligen inte särskilt mycket till försvar för de värden som naturresurslagen ändå vill slå vakt om. Här har förts en principiell diskussion om naturresurslagstiftningens inriktning. Jag berörde den i mitt inledningsanförande. Jag delar de uppfattningar som har förts fram här, att man med ytterligare skärpa måste betona naturresurslagens hushållningskrav i de här sammanhangen. Lennart Nilssons inlägg var en historik över tillblivelsen av naturresurslagen.

Det är det sakfrågorna gäller. Det är om detta vi vill ha besked från socialdemokraterna: Är ni beredda att skärpa lagstiftningen så att detta blir möjligt, så att naturvärdena på dessa områden kan skyddas och så att det blir möjligt att även på dessa platser utnyttja naturen till bl.a. fritidsfiske? Går det verkligen att påstå att man är miljöpolitiskt trovärdig om man viker undan från att ta ställning i de här frågorna, Lennart Nilsson? Det var väldigt mycket av omprövning i Lennart Nilssons anförande. Jag hoppas att han är beredd att göra den här omprövningen, så att vi får ta upp det spörsmålet nästa gång vi diskuterar frågan i utskottet. Nu har jag förstått att det kanske inte är möjligt. Låt mig, utöver de fem skäl som jag nämnde i mitt inledningsanförande hade förändrats sedan förra årets debatt, tillägga ett sjätte. Vi har fått ytterligare ett parti som ställer upp och värnar om dessa älvsträckor, nämligen miljöpartiet. Det hälsar vi från centern med tillfredsställelse. Ni är välkomna.

Herr talman! Lennart Nilssons anförande hade, vilket är vanligt från socialdemokratiskt håll, en mycket defensiv karaktär. Titta så mycket bra vi socialdemokrater har gjort, sade han. På något vis försöker socialdemokraterna nu att profilera sig som ett parti som alltid har värnat om miljön och alltid haft dessa frågor som centralfrågor. Det är inte sant. Så har det inte varit, och så har det inte blivit ännu, även om de nu har börjat ändra sig och t.ex. säger att miljölagstiftningen inte är så bra, låt oss börja arbeta om den. Det socialdemokratiska partiet är ett parti som i alla tider i första hand har värnat om de materiella intressena. Det är förståeligt om man tänker på den typ av samhälle som det socialdemokratiska partiet en gång bildades i. Men kom inte och påstå att ni i långa tider har värnat om miljön. Det är inte sant. Jag skulle gärna vilja få svar på några av de frågor som jag ställde i mitt huvudanförande. Är inte det här med riksintresse egentligen alldeles för diffust formulerat? ”Riksintresse” kan ju i stort sett vara vad som helst. Det ser vi t.ex. när det gäller vägbygget på västkusten. Det är bara ett exempel. Tag det stycke i 3 kap. naturresurslagen som handlar om det lokala näringslivet! Kan vi inte ta bort det? Om vi vill visa att naturresurslagen faktiskt skall sätta bevarandeintressen främst, varför skall vi då ha med det stycket? Jag förstår inte alls — jag måste upprepa det logiken i betänkandet, där det står att det är främst på lokal nivå som avvägningarna skall göras, att skyddsintressena därför ges ett starkt skydd på grund av att de lokala näringslivsintressena annars kan köra över skyddsintressena. Det är ju en väldigt konstig logik. Sedan kan jag hålla med Lennart Nilsson om att visst finns det konflikter. 19 Prot. 1988/89:117 Det är klart att det finns konflikter! Men hade det då inte varit förnuftigt att i denna lagstiftning ta upp någon typ av krav på hur beslutsunderlag skall se ut, alltså ta upp krav på beslutsunderlag? Hade det inte varit förnuftigt att på något vis tala om hur denna avvägning skall gå till? Lennart Nilsson sade också att t.ex. lokala sysselsättningsaspekter kan ha betydelse. Där går han ju t.o.m. emot vad som står i betänkandet, som till svar på vår motion säger så här: Det är klart att inte sysselsättningen skall få leda till vattenkraftsutbyggnad, utan det skall bara vara energipolitiska skäl som får avgöra. — Men nu kommer sysselsättningen upp igen! Det verkar vara gammal typisk socialdemokrati, att alltså vara t.o.m. mer exploateringsinriktad än man är i det betänkande som vi just diskuterar.

Herr talman! Jag kan svara ja på Agne Hanssons fråga. Visst skall människorna kunna fiska i alla de älvar som är berörda i reservationerna! Vi socialdemokrater accepterar inte att man vid en eventuell utbyggnad fördärvar möjligheterna för fiske och förstör viktiga naturvärden. Jag hoppas att beslutsfattarna i kommunerna och i regeringen med utgångspunkt i de lagar vi har säger nej till olika exploateringar, om det skulle vara så att naturvärden och t.ex. fisket hotas. Det är helt felaktigt att påstå att bara därför att detta inte, enligt Agne Hanssons och andras önskemål, uttryckligen blir inskrivet i naturresurslagen, så innebär det att det över huvud taget inte blir något fiske i de här älvarna. Så är det ju inte. Det är klart att sådana frågor måste prövas och att människorna skall kunna fiska i älvarna. Om man skall vara trovärdig i sin politik att vilja se till att det ges möjligheter till planering med utgångspunkt i en lag som nu gällt ett par år, från den 1 juli 1987, så tror jag att det är viktigt att man inte ändrar i tid och otid. Man måste ute i kommunerna veta vad man har att rätta sig efter. Vi har ju diskuterat dessa olika delar av problemet under en följd av år och kommit fram till att sådana här ärenden måste prövas i den ordning som vi har bestämt. Sedan är det naturligtvis också viktigt att det förs en diskussion. Jan Strömdahl nämnde Ammerån, och det är naturligtvis viktigt att man diskuterar med berörda kommuner, innan man sätter i gång en stor apparat. I vilken kommun det än må vara som det finns en opinion för att säga nej till ett projekt är det viktigt att det förs en diskussion. Kraftbolagen exempelvis måste ju först diskutera för att veta vad de har att rätta sig efter. Jag förespråkar också samförstånd, Siw Persson. Det är viktigt att man diskuterar och försöker komma fram till lösningar på olika konflikter i samband med den verksamhet som vi håller på med. Socialdemokratin är inte defensiv i dessa sammanhang. Under den tid som arbetarrörelsen har funnits har det kämpats ute på arbetsplatserna för dräglig miljö åt arbetarna, och det har kämpats för att skapa drägliga villkor för människorna. Socialdemokratin har alltid värnat om människors miljö i vårt samhälle.

Herr talman! Den debatt om fisket som Lennart Nilsson och jag för skall naturligtvis tolkas i sin vidaste bemärkelse ur naturvårdssynpunkt. Det kan tydligen vara svårt för Lennart Nilsson att fatta hela innebörden av detta. Jag har inte förnekat att det kan bli fråga om fritidsfiske i ett vattendrag även sedan det har byggts ut. Vad det gäller är att bevara de genuina lokaler som nu finns. Det är alltså inte fråga om att skapa några konstgjorda fiskevatten. Jag har nämnt Emån och gett två tydliga exempel från mitt hemlän. Såväl malen som laxen kommer avgjort att vara hotade i sin nuvarande existens, om man bygger ut Emån. Det gäller alltså en betydligt djupare fråga än den om folk rent allmänt skall få fiska eller inte i dessa vattendrag. När det gäller trovärdighet och detta att man inte kan ändra sig anser jag att det är viktigt att vi debatterar de här frågorna. Från vårt arbete i utskottet har vi exempel på att det går att ändra sig — det har vi sett tidigare. Jag hoppas alltså att Lennart Nilsson skall ta fasta på argument, som han gjorde förra året när det gällde Klarälvens norra delar, och att opinionsbildningen fortsätter. Det var det jag menade när jag poängterade att miljöpartiet har kommit in i bilden. Vi har ytterligare ett fall i historien: Edänge. Jag tror som sagt att det är viktigt att den här debatten fortsätter och att det är bra om man från socialdemokratiskt håll är beredd att lyssna på sina lokala kommunalpolitiker, t.ex. uppe i Ragunda kommun.
Herr talman! Lennart Nilsson vill att vi skall vänta och se hur lagen kommer att verka. Men kritiken mot naturresurslagen går i stort ut på att den är en svag lag för bevarandeintressena. Kritiken har ju funnits från miljörörelsen redan från början, så det är inte något nytt. Vad vi vill är helt enkelt att vi skall göra vissa modifieringar i lagen, tills vi kan arbeta fram en ny miljölagstiftning, för det kommer ju inte att gå så fort — det krävs väldigt mycket arbete med det. Sedan till talet om att socialdemokraterna i alla tider har prioriterat miljöfrågorna. Det är så uppenbart fel. Socialdemokraterna har i alla tider varit ett industriellt och materiellt inriktat parti. Det är nu man säger sig vilja försöka bli ett miljöparti. T.o.m. ledande socialdemokrater säger ju att socialdemokraterna tidigare har försummat dessa frågor. Nu vill ni socialdemokrater ändra er. Det är därför som ni har gått med på att se över miljölagstiftningen som ni förut alltid har tyckt varit så bra, och ni har redan i dag chans att ändra er. Ni har chansen att stödja var och en av de reservationer som finns och som ger naturvården en starkare ställning. Ni är vågmästare i var och en av dessa frågor, som så ofta annars i miljöfrågorna. Ni bromsar riksdagens miljöarbete.
Herr talman! Det är naturligtvis inte så att socialdemokratin bromsar miljöarbetet. Det är bara att konstatera att om man ser på vårt land, som under så många år har styrts av socialdemokrater, finns det naturligtvis anledning att ibland vara självkritisk, fundera över det som vi har gjort och ibland göra omprövningar. Det ställer jag upp på. För att få litet perspektiv på tillvaron måste man också se på det arbete som lagts ned i form av skyddslagar för stränderna, som kom tidigt, utvecklingen av hushållning med mark och vatten, den fysiska riksplaneringen osv. Det är bara att konstatera att Sverige jämfört med andra länder är ett unikt land. Det är klart att det finns problem och brister i vårt land, precis som i så många andra länder. Men jag hävdar att socialdemokratin i regeringsställning jämförelsevis alltid har legat väl framme i miljöarbetet. Om man förändrar någonting, Siw Persson, är det inte säkert att man fördärvar, det kan också ske förbättringar. Vi har och har haft problem på många områden i landet. En utbyggnad av vattenkraften har där inneburit att vi har sluppit ifrån översvämningar och dylikt som har hotat bygder, jordbruk, hus osv. Vid besvärliga vintrar har vi kunnat konstatera att det även finns problem med naturen. Ibland måste man kanske göra ingrepp i naturen som leder till förbättringar totalt sett. Ett exempel är Emån. Man kan hålla med om mycket som sägs om att mal och olika arter av fisk och annat djurliv måste skyddas. Men det finns andra som hävdar att de inte hotas om vissa ingrepp och förbättringar görs på olika sträckor. Det handlar om att dessa situationer måste prövas med utgångspunkt i de lagar som finns, och därefter får man försöka komma fram till ett ställningstagande. Man får alltså ta hänsyn till de värden som finns innan ett beslut kan fattas. Vi har i denna kammare stiftat lagar som måste följas. Det bör även vara så att vi riksdagsledamöter lever upp till de lagar som vi här har varit med om att fatta beslut om och respekterar en prövning med utgångspunkt i dessa lagar.